Herr talman! I betänkande nr 137 från näringsutskottet tas alltså frågan om auktorisation av finansbolagen upp. Finansbolagen har kommit att spela en betydelsefull roll, en roll som har blivit alltmer framträdande på kreditmarknaden under senare år. Antalet bolag är närmare 300. Gruppen är mycket heterogen. Vissa har ett brett utbud av tjänster, andra har specialiserat sig på en eller ett par kreditformer. Många finansbolag erbjuder allmänheten finansiella tjänster som liknar bankernas och i hård konkurrens med bankerna. Det är riktigt att det är en viktig uppgift för kreditmarknadskommittén att se över regleringen av finansbolagen. Bl. a. skall kommittén se på frågan om ett nytt auktorisationssystem. Kreditmarknadskommitténs slutbetänkande sägs nu vara att vänta först sommaren 1988. Jag har tidigare hört andra tidsuppgifter. Ser man på den situationen kan man alltså inte vänta något konkret förslag som kan vara i kraft förrän sannolikt om ett par år. Därför har regeringen, liksom också utskottets majoritet, ansett att de frågor som berör finansbolagen och kreditgivningens konsumenter kräver en mer skyndsam handläggning än om man skulle koppla det hela till kreditmarknadskommitténs mer övergripande utredningsuppdrag. Jag är i och för sig den förste att beklaga att kommitténs arbete drar ut på tiden, så att det är nödvändigt att på — Prot. 1987/88:133 område efter område aktualisera provisoriska lagstiftningar, men ser inget — 3 juni 1988 skäl till att vi nu avstår från åtgärder, som i detta fall innebär vidgade befogenheter för bankinspektionen när det gäller att komma till rätta med de missförhållanden i finansbolagen, som ovedersägligen finns i viss utsträckning. Huvudmotivet för lagförslaget är konsumentpolitiskt. För att vi skall kunna ha ett väl fungerande kreditväsende är det av vikt att kreditinstituten verkar så, att allmänheten har fullt förtroende för deras förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Detta är skälet till att utskottsmajoriteten har anslutit sig till regeringens förslag. Utskottsmajoriteten stöder också regeringen när det gäller aktiekapitalet, som enligt regeringens förslag skall uppgå till minst 5 milj.kr. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på den borgerliga reservationen, som ger uttryck för en övertro på marknadskrafterna, vilka för övrigt också Nic Grönvall har gjort sig till talesman för här i kammaren. Man tror på att branschen skall kunna klara problemen genom självsanering. Det finns tillräckligt med underlag för att kunna konstatera att det är nödvändigt med en uppstramning inom branschen. Nic Grönvall har även i andra sammanhang pläderat starkt för självsanering. Jag tänker exempelvis på aktiemarknaden där verkligheten grovt har korrigerat Nic Grönvall. Därför tycker jag att det skulle finnas anledning för Nic Grönvall att vara litet mindre självsäker när det gäller marknadskrafternas förmåga på detta område. När det finns stora vinster att hämta fungerar inte självsaneringen. Jag ber om ursäkt, herr talman, men Nic Grönvalls argumentering gör att jag måste fråga Nic Grönvall: Tror herr Grönvall också på jultomten?
Herr talman! Min tro på jultomten är rätt svag, men min övertygelse om att herr Wictorsson borde läsa betänkandet mera noggrant är rätt stark. Herr Wictorsson tror nämligen att ärendet handlar om auktorisation av finansbolag. Regeringens proposition gjorde det, men tack vare en insiktsfull utskottsbehandling heter nu betänkandet ”om finansbolag”, och begreppet auktorisation är utrangerat såsom ett alldeles ovidkommande begrepp detta ärende. Jag vill gärna säga med anledning av vad herr Wictorsson anförde om det konsumentpolitiskt betingade i propositionen, att skillnaden mellan socialdemokratisk syn på en konsument och moderat syn på en konsument är att vi moderater har den uppfattningen — och den är alldeles fast — att konsumenter vet vad de gör och kan klara att avgöra sina egna affärer, medan socialdemokrater är övertygade om att de måste avgöra konsumenternas affärer. Det är därför vi anser att den här lagstiftningen är onödig.
Herr talman! Med anledning av det sista Nic Grönvall sade vill jag bara konstatera att frågan inte är vad socialdemokraterna i riksdagen eventuellt anser, utan frågan är vad konsumenterna på det här området anser. Jag är 173 övertygad om att vårt förslag vid konsumenternas prövning kommer att falla i god jord.

Nyåret 1983 trädde en ny lag om Sveriges riksvapen i kraft, och vid återinvigningen av riksdagshuset på Helgeandsholmen i samband med riksmötets öppnande på hösten det året var plenisalen prydd med ett provisoriskt riksvapen. Så har därefter varit fallet när riksmötet öppnats. Önskemål om en permanent placering av riksvapnet i plenisalen har sedan länge framförts både inom och utom riksdagen. I ett parlamentariskt styrelsesätt är riksdagen det centrala statsorganet, och det är då hélt naturligt att riksvapnet som symbol för nationen får en permanent placering i den sal där svenska folkets representanter sammanträder. Det är därför en stor glädje för mig att i dag, på Sveriges nationaldag, få uttrycka riksdagens tacksamhet till de konstnärer och den heraldiska expertis som medverkat vid den nu genomförda utsmyckningen av plenisalen. Uppdraget att konstnärligt och med heraldisk tydlighet utföra det Stora Riksvapnet till plenisalen erhöll konstnären, skulptören Ilhan Koman, sommaren 1986. Verket som i sina uppbyggnadsfaser varit under arbete sedan dess har efter konstnärens bortgång kunnat fullföljas. Det har utförts i driven koppar och är bladguldförgyllt. Detta omfattande arbete har genomförts av den av Ilhan Koman tidigt medengagerade silversmeden, mäster Ralf Ohlson, som i sin fullbordan av verket varit synnerligen lyhörd för de konstnärliga intentioner som Ilhan Koman förmedlade i sina skisser till verket före sin bortgång. Arkitekt Göran Streijffert har varit en sammanhållande kraft i projektet och svarat för anpassningen av vapnet till plenisalen.

Herr talman! Västerhavets botten vid Bohuskusten är på vissa områden svept i en gråvit liksvepning. Fiskar och andra havsdjur dör. Fiskodlingarna drabbas särskilt hårt. Där blir sambandet mellan ekologisk kris och ekonomisk kris en omedelbar realitet. Döden i havet beror på att livet gått snett. Näringssalter — kväve och fosfor — är en förutsättning för liv. För mycket ger övergödning och obalans. Livet kommer i otakt. Tillväxten av vissa alger ökar snabbt. Livet blir dödligt. Varför? Beror det bara på övergödning från Nordsjöns kuststater? Eller har vi påverkat livets möjligheter genom utsläpp av miljögifter? Algblomningen i Skagerrak ger en vision av vad en feltändning i livets grundstrukturer kan leda till. Mänsklig kunskap att manipulera livet finns inom biotekniken. Men biotekniken berörs inte i propositionen om miljöpolitiken, ej heller i det betänkande vi nu behandlar. Ändå är kanske biotekniken den nya stora miljöfrågan och ett latent miljöhot. Tyvärr avslog Prot. 1987/88:134 riksdagen redan förra veckan i samband med behandlingen av djurskyddsla 6 juni 1988 gen ett centerkrav om en biotekniklag. På andra sidan av vårt vackra land, utanför Sundsvall, ligger gifttunnor och helt ofattbara mängder kvicksilver. Om miljöhotet på västkusten består i för mycket liv av fel sort, är detta döden själv. Naturfrämmande kemikalier och tungmetaller är oförenliga med liv. Alltför länge har vi varit alltför oförsiktiga och bokstavligt talat lekt med döden. Även naturliga ämnen kan bli farliga, om halter och förhållanden ändras. Nedfall av svaveldioxid och kväveoxider skadar trädens blad och barr, men vad värre är: de försurar mark och vatten. I den sura marken blir tidigare ofarligt aluminium till gift för trädens rötter. Skogsprodukterna har ett exportvärde för Sverige på ca 50 miljarder. En minskad produktion slår snabbt igenom i ekonomin. Vi måste bli medvetna om att miljö inte bara är skönhet utan också resurser för uthållig produktion, ekonomi och välfärd. Regeringens miljöproposition, som lades på riksdagens bord den 14 mars, är ett omfattande aktstycke. Jag vill gärna här uttala att den har sina förtjänster: Den ger en samlad överblick över miljösituationen, och den innehåller på vissa områden också förslag till effektiva åtgärder som exempelvis förbud mot freon från 1995. Propositionen har tyvärr också betydande brister. Allmänt kan sägas att det i propositionen föreslås alltför mycket utredningar och för litet handling nu. Vi har redan i dag betydande kunskaper, och vi behöver inte ytterligare förhala miljöarbetet med nya utredningar. Dessutom finns allvarliga luckor. Den allvarligaste är väl att koldioxidproblemet behandlas summariskt. Det är sannolikt, och enligt FN:s miljövårdsorgan UNEP:s bedömning, vårt största globala miljöhot. Det växande problemet med avfallshantering berörs knappt, och inga förslag läggs fram. En annan svaghet är tidpunkten för avlämnandet. Den 9 december 1987 gjorde riksdagen ett tillkännagivande med anledning av jordbruksutskottets betänkande 1987/88:11: ”Utskottet anser att det är beklagligt att den aviserade miljöpropositionen kommer att föreläggas riksdagen så sent under våren 1988 att de eventuella förslag som kommer att redovisas inte kommer att gälla förrän under nästa valperiod. Regeringen har haft god tid på sig att redovisa förslag.” I det betänkande från jordbruksutskottet vi nu behandlar hänvisas till detta tillkännagivande. Det har av debatten den 9 december om miljön, liksom av flera tidigare debatter, framgått att miljöministern och jag i många fall haft likartade uppfattningar. Massmedia hart.o.m. försökt att på dessa grunder gifta ihop Birgitta Dahl och mig. Jag har flera gånger sagt: Lägg fram förslag om miljöåtgärder, och jag skall hjälpa till att få igenom dem i riksdagen. Det finns väl anledning att förmoda att Birgitta Dahl hade avsikten att miljöpropositionen skulle bli en spjutspets i miljöarbetet, som högt över de andra partiernas huvuden ven fram för att nå sitt mål — en bättre miljö. Men så blev det inte. I stället blev den socialdemokratiska propositionen det ”golv” som markerar den lägsta nivån i miljöpolitiken bland partierna. Anledningen till att det blev så här känner Birgitta Dahl själv till bäst. För den utomstående förefaller det ändå mest troligt att det varit andra intressen, t.ex. kortsiktiga ekonomiska, inom regeringen, det socialdemokratiska partiet och LO-ledningen, som förhindrat socialdemokraterna att bli den dynamiska miljökraft Birgitta Dahl hade hoppats på. Det sena avlämnandet av propositionen har gett riksdagen mycket kort tid att behandla en så omfattande proposition. Intresset för miljöfrågor har emellertid varit utomordentligt stort från riksdagens sida. Inte mindre än 595 yrkanden har behandlats, och det har resulterat i 259 beslutspunkter och 159 reservationer. Arbetet i jordbruksutskottet har varit mycket intensivt, med många och långa sammanträden, många gruppvisa diskussioner och mycket läsning. Jordbruksutskottets kansli har varit hårdast ansträngt. Där har man arbetat långt in på nätterna och även måst tillgripa helgerna för att få ett bra betänkande färdigt i tid. Jag tror att alla har varit besjälade av en vilja att göra en insats för miljön. Ett tecken på detta är att alla yrkanden, med undantag av ett par moderata yrkanden om anslagsminskningar, har inneburit höjda ambitioner i förhållande till regeringens förslag. Jag tror att Birgitta Dahl mot bakgrund av vad jag nu sagt kan förstå att jag, på grund av ett uttalande av henne i Morgonekot för precis en vecka sedan, först blev hemskt arg och nu är uppriktigt ledsen. Miljöministern ansåg nämligen då att det vi gjort i utskottet i syfte att förstärka miljöambitionerna var, som hon sade, småaktigt käbbel i valrörelsen och bagateller. Sådana uttalanden är en skymf mot riksdagen och det miljöengagemang som visats av såväl ledamöter som tjänstemän. Det innebär också att den politiska arbetsmiljön försämras. Att förhållandet mellan Birgitta Dahl och mig har fått sig en knäck är i detta sammanhang en bisak. Det är en viktig uppgift för partierna att redovisa ståndpunkter i miljöfrågorna för väljarna. Bilden bör efter dagens riksdagsbeslut kunna beskrivas så här: Det finns en bred enighet om miljöproblemens ökande betydelse och om att åtgärder behövs. Detta manifesteras i det ”golv” för miljödebatten som propositionen utgör. Detta golv innebär också att man i valet mellan att ta hänsyn till vad naturen tål och till vad näringsliv och ekonomi kortsiktigt kan anses ha råd med väljer det senare. Detta återspeglas t.ex. i förslaget i betänkandet om mål för kväveoxidutsläpp och försiktig begränsning av klorutsläpp från massaindustrin. Här har regeringen bildat majoritet tillsammans med moderaterna. Ovanför denna nivå finns en konstellation av centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna som vill gå längre och som på flera punkter också fått stöd av moderaterna och därvid bildat majoritet i utskottet. Jag återkommer senare till detta. De andra partierna kommmer säkert att förklara sina särdrag. Jag vill här endast betona centerns särdrag: Helhetssynen på miljön — naturen, människan och samhället. Detta manifesteras bl.a. i reservation 3, där vi framhåller att god miljö skall vara ett centralt mål i den ekonomiska politiken, och i krav på att samhällsstruktur, produktionsinriktning, livsstil och konsumtionsmönster måste underordna sig vad naturen tål, för att garantera varaktig välfärd och livskvalitet. Herr talman! Jag skall övergå till att något kommentera de, som det sagts, Prot. 1987/88:134 bagatellartade ändringar som jordbruksutskottet åstadkommit i regeringens 6 juni 1988 förslag. Först något om de ändringar där vi uppnått enighet i jordbruksutskottet och drivit socialdemokraterna framför oss, för att gå längre än regeringen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om mål för reduktion av svavelutsläpp med 80 26 jämfört med 1980 års nivå fram till sekelskiftet. Detta kommer att leda till ökade ansträngningar för att skapa en bättre reningsteknik — en viljeyttring jämfört med regeringens passiva hållning att utreda ytterligare några år. Ett annat förslag är att systematiskt införa miljökonsekvensanalyser i den svenska planeringsprocessen. Detta tillkännagivande motiveras särskilt av att regeringen inte utnyttjat miljökonsekvensanalyser trots att möjligheten för detta infördes i miljöskyddslagen redan 1981. Ännu bättre hade det varit om vi också nått majoritet för centerförslaget, som redovisas i reservation 125, om krav på miljökonsekvensanalys även av alternativa handlingssätt. En markering då det gäller utskottets ambitioner för vård av flora och fauna är att man där uppnått enighet om att höja anslaget för vård av hotade arter med 50 90, dvs. med 1 milj.kr. Utskottet upprepar också sitt tidigare krav att ekonomiska incitament skall utformas för att motivera att miljöfarliga batterier återlämnas. Ett pantsystem krävs alltså på detta område. Herr talman! Något mera nesligt för regeringen är väl att utskottets ”samlade opposition” gjort ytterligare ett antal ”bagatellartade” justeringar i propositionens förslag, vilka i detta fall följs av socialdemokratiska reservationer. Jag skall nämna några som berör luften och vattnet. Riksdagen gjorde — efter ett centerförslag — ett uttalande våren 1985 om att regeringen skulle ta initiativ till inrättande av en internationell luftvårdsfond. Regeringen anför i propositionen att det inte gått att få stöd för idén i internationella fora. Enligt utskottets mening bör emellertid regeringen inte förtröttas utan verka för att bygga upp en internationell fond för investeringar i reningsteknik, övergång till miljövänligare energislag och energieffektivisering. Regeringen redovisar i propositionen ingen uppfattning om koldioxidproblemet-— ett av vår tids allra svåraste miljöhot. Med fortsatt ökning av luftens koldioxidhalt kommer temperaturen att stiga, med allvarliga rubbningar av klimatet som följd. Förutsättningarna för liv och odling förändras inom vida områden. Vid utskottets offentliga utfrågning framgick att det blir en tvingande nödvändighet att minska förbränningen av fossila bränslen. Vid utfrågningen framhölls även — oavsett inställning till kärnkraften i övrigt — att tillgängliga urantillgångar är så begränsade att kärnkraften inte är något lockande långsiktigt alternativ jämfört med andra alternativa energislag. Utskottets majoritet begär också följdriktigt ett program från regeringen för att minska koldioxidutsläppen till vad naturen tål. Som ett delmål bör anges att utsläppen inte skall ökas över dagens nivå. Det är förvånande att socialdemokraterna i utskottet inte ställt upp på detta mål. I sin reservation har de socialdemokratiska ledamöterna visserli 13 gen vackra skrivningar om biobränslens möjligheter. Dessa stämmer dock väldigt dåligt med exempelvis statens energiverks prognos, som redovisar nästan en fyrdubbling av kolanvändningen och en ökning av såväl olja som gas — men ingen ökning av inhemska bränslen och biobränslen. Jag måste fråga: Är det dessa framtidsvisioner som föresvävar socialdemokraterna eftersom de inte vågar sätta upp ett mål för begränsning av koldioxidutsläppen? I motioner har centern och folkpartiet föreslagit bildandet av en Nordsjökommission efter förebild av den Östersjökommission som arbetar i enlighet med Helsingforskonventionen. Utskottets majoritet tillstyrker förslaget för att effektivisera det internationella samarbetet. Algblomningen i Västerhavet visar att rubbningar i ekosystemet kan få katastrofala följder. Jag besökte i fredags fiskeristyrelsen och även några drabbade fiskodlare. De hade under några dagar fått bevittna hur år av arbete, möda och stora investeringar i djurkapital gick till spillo. Vilka effekter algblomningen får på yrkesfisket är ännu inte möjligt att uppskatta. Det inträffade illustrerar hur miljöskador får ekonomiska effekter — effekter som slår blint utan hänsyn till att oskyldiga drabbas. Havsmiljön har flera gånger aktualiserats i Nordiska rådet. Vid den senaste sessionen i mars riktades mycket stark kritik mot Nordiska ministerrådet för att handlingsplaner för havsföroreningar uteblivit. Karin Söder, som är ordförande i mittengruppen i Nordiska rådet, agerade i förra veckan — liksom Anker Jörgensen, socialdemokrat, i Danmark — för att den försenade handlingsplanen skall komma fram. Hon uppmanade Birgitta Dahl, som är ordförande för de nordiska miljöministrarna, att handla med kraft. Jag vill instämma med Karin Söder och frågar Birgitta Dahl om hon kommer att efterkomma uppmaningen och få fram handlingsplanen. Jag vill också fråga varför regeringen motsätter sig bildandet av en Nordsjökommission. Vi vet för litet, vi gör för litet, vi samverkar för litet. Här krävs samordning och krafttag! Eller är detta bara bagateller, Birgitta Dahl? Herr talman! Det finns alltför många miljökrav som vi i centern fortfarande är ensamma om. Ett sådant, som bygger på vår helhetssyn, är kravet att god miljö skall vara ett centralt mål i den ekonomiska politiken. Utan god miljö kan man inte garantera uthållig tillgång på miljövänliga råvaror — en förutsättning för varaktig tillväxt och välfärd. Nu har — sedan vi justerat jordbruksutskottets betänkande — folkpartiet och moderaterna i finansutskottet reserverat sig för samma krav. Därför utgår jag från att dessa partier kommer att rösta för reservation 3. Om dessutom vänsterpartiet kommunisterna gör samma sak, kan vi få majoritet för denna viktiga förändring av kriterierna för den ekonomiska politiken redan i dag — eller när vi voterar i morgon. Jag hinner i detta sammanhang inte mer än översiktligt beröra övriga centerförslag som vi tyvärr måst reservera oss för. Men vi har ju hela valrörelsen på oss. Det handlar om — att avveckla utsläppen av organiska klorföreningar från massaindustrin. Teknik är tillgänglig, och efterfrågan på miljövänligt papper ökar. Jag kan inte begripa varför regeringen vill ge industrin en frist på fyra år innan den ens skall börja göra något när det gäller de här frågorna. Det handlar också om att införa en obligatorisk miljöansvarsförsäkring för kemikalier, och mycket mera. Den helhetssyn som finns som grund för centerns miljöpolitik — och därmed för hela vår politik — leder till att vi måste lära oss att samhället skall anpassas efter naturens krav. Det går inte att göra tvärtom! Därför måste alla utsläpp till luft, till vatten eller i mark av ämnen som skadar miljön på sikt förbjudas. Detta kan tyckas vara ett dramatiskt krav, men motsatsen — att acceptera en successiv försämring av framtidsmiljön — är än mer dramatisk! Utskottsbehandlingen av denna proposition har visat att regeringen har en alltför kortsiktig syn. Samtidigt kan vi i centerpartiet glädjas åt att opinionsarbete lönar sig! En del av våra förslag har vi fått igenom, men mycket återstår att kämpa för.

Herr talman! Jag lyssnade häromdagen på Morgonekot och Birgitta Dahls kommentarer till det betänkande vi nu debatterar. Jag tycker att Birgitta Dahl normalt kommenterar händelser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Nu är det ju så, att utskottet på en rad viktiga punkter skärpt upp regeringens miljöproposition. Och det var tydligen känsligt. Man tycker att en minister med ansvar för miljöfrågorna skulle välkomna ytterligare steg i rätt riktning. Men betygsättningen av dessa steg var inte nådig. Jag vet inte vad som hänt denna morgon. Här fanns bara irritation. Man kände en tydlig fläkt från envåldshärskandets dagar. Regeringen har uppenbart svårt att finna sig i sin roll som minoritetsregering. Herr talman! Jag minns så väl Birgitta Dahls första inlägg som miljöminister. Det hade mycket av predikan över sig och vackra ord om samförstånd över blockgränserna. Det var så vackert att det var svårt att replikera. Det är alltid svårt att bryta en stämning. Det är lättare i dag. I motsats till Birgitta Dahl tycker jag alltså att utskottet på utomordentligt betydelsefulla punkter har skärpt miljöpolitiken. De borgerliga partierna har dessutom på en rad ytterligare punkter markerat sin miljölinje i ett antal reservationer. Ett grundelement i moderat miljöpolitik är förvaltarskapstanken. Vi har en absolut skyldighet att lämna den jord vi ärvde i helst förkovrat skick till våra efterkommande. Det är ett ansvar som vi alla har, och det är ett ansvar, som förstärks av enskilt ägande. Den skolning det egna ägandet ger kommer också naturligt det gemensamt ägda till del. Det ansvar som kollektivt ägande borde kräva saknas ofta i verkligheten. Det kollektiva ansvaret är anonymt, och ingen kan ställas till ansvar för misskötsel. Fullmakten till kollektiv förvaltning kommer från folket, och man kan inte jämföra detta kollektiva ansvar med det som den enskilde ägaren måste ta. Ett spritt enskilt ägande ger ett varierat landskap. Olika uppfattningar om hur marken skall vårdas och brukas ger mångfald. Vår uppfattning om ansvar och ägande kommer till uttryck i en rad reservationer på naturvårdens område. Mona Saint Cyr kommer senare att tala om detta. Herr talman! Vi moderater har också i grunden en positiv inställning till den tekniska utvecklingen. Det är visserligen sant att teknikoptimismen på 1950-talet har givit oss allvarliga miljöbakslag, men vi har också lärt oss att vara mer uppmärksamma på miljöeffekterna när vi använder ny teknik. Att försona naturen och tekniken bör vara vårt mål, och det kan lyckas om vi med framåtanda och idérikedom använder och vidareutvecklar vårt vetande om naturens villkor. Den finske filosofen von Wright uttrycker sig så här: ”En sådan ny förnuftighet kunde tänkas förändra också vår syn på förhållandet mellan människan och naturen. Den skulle kanske se förhållandet inte uteslutande som ett människans herravälde över naturen med vetenskapens och teknikens hjälp, utan snarare som en fråga om samlevnad inom den livssfär, där hon hör hemma. Något i stil med den grekiska antikens ideal att stämma människans liv i harmoni med hennes naturgivna levnadsbetingelser. Men givetvis byggande på helt andra insikter. Jag kan tänka mig, att en sådan förändring i attityder skulle underlätta industrisamhällets anpassning till de biologiska villkoren för människosläktets överlevande.” Jag tycker att vad det här gäller är fint uttryckt av von Wright och menar att Karl Erik Olsson var inne på samma tema. Att utveckla ny miljövänlig teknik i denna anda borde kännas som en stimulerande utmaning för unga människor. Enligt min mening bör alla miljöproblem i vårt land kunna lösas inte minst genom utnyttjande av ny miljövänlig teknik. Det ligger i vårt ansvar att välja den tekniken. Det underlättas, om vi har en god ekonomisk tillväxt, som till väsentlig del inriktas på att lösa miljöproblem. Bilen med nollutsläpp är t.ex. möjlig att få fram på sikt i ett samhälle med en positiv inställning till teknisk utveckling. Allt detta förs fram i reservation 1. Herr talman! I FN-dokumentet ”Vår gemensamma framtid”, den s.k. Brundtlandrapporten, är de globala miljöproblemen beskrivna. Det första ordföranden i kommissionen Gro Harlem Brundtland nämner är uppvärmningen av vår planet. Efter fyra års intensivt arbete med världens ledande experter gör hon denna bedömning, och jag tror att hon har rätt. Förbränningen av fossila bränslen ökar mängden koldioxid i atmosfären. Man räknar med en fördubblad koncentration från industrialiseringens början till mitten av nästa sekel. Detta beräknas ge en global temperaturökning på 1,5-4,5 grader C och kan leda till en höjning av havsytenivån på upp till 1,5 meter. Denna höjning kan ge katastrofala följder i låglänta kustområden. FN:s miljöorgan UNEP har redan startat en studie över hur livsförhållanden för miljontals människor kommer att påverkas. Man räknar med en långsam förändring, som kommer att skörda många liv och göra stor skada på egendom. Ett åttiotal kustområden kommer att bli särskilt utsatta. Klimatförändringarna kan också öka utbredningen av öknarna. Vid världskommissionens offentliga utfrågning i Oslo 1985 sade Irving Mintzer från en amerikansk forskningsinstitution följande: ”Det är svårt att tänka sig en fråga med större globala återverkningar på människornas samhällen och på naturmiljön än växthuseffekten. Signalen är oklar, men vi kanske redan bevittnar förebud, om inte verkliga växthuseffekter, i Afrika. Växthuseffektens slutliga potentiella följdverkningar kan bli katastrofala. Det är vår bestämda uppfattning att det redan är i senaste laget att starta den process som leder till en bestämd politik. Att höja det allmänna medvetandet, att bygga upp stöd för en nationell politik och slutligen att sätta in olika ansträngningar för att minska hastigheten på utsläppsökningarna, kommer att ta tid. Växthuseffekten är en fråga som utgör både en möjlighet och en utmaning; inte överraskande utgör den ytterligare ett viktigt skäl att sätta lämpliga strategier i verket.” Detta är bakgrunden till det, enligt min mening, mycket viktiga tillkännagivandet om koldioxidutsläppen. Om vi går före på freonområdet, är det lika viktigt att vi gör det på det här området. Vi har i FN accepterat Brundtlandrapporten och då också dess krav på en ”utveckling av internationellt överenskommen politik för att minska de gaser som är orsaken till problemen” och dessutom att anta strategier, som krävs för att minimera skadorna. Att sätta upp ett nationellt delmål om oförändrade koldioxidutsläpp till sekelskiftet är i god överensstämmelse med det senare kravet. I de internationella överenskommelserna kan kraftfulla åtgärder mot avskogning och skogsskövling ingå. Skogsskövling frigör stora mängder koldioxid. Skogsplantering i stor skala kan vara ett botemedel. För en årlig kostnad av 10 miljarder kronor för skogsodling kan enligt en aktuell studie den negativa avskogningen brytas. En av Sveriges viktigaste miljöinsatser borde vara att verka för en grönare värld. Vårt bistånd borde i högre grad än för närvarande inriktas mot detta mål. Tyvärr har förslag i den riktningen avvisats av riksdagens socialistiska majoritet. När det gäller freonfrågan har vi accepterat regeringens förslag om att de freoner som skadar ozonskiktet skall vara borta före 1995. Vi har dock påpekat att det som i propositionen sägs om import av produkter som innehåller freon är dunkelt. Det troliga är att vi kan tvingas importera sådana produkter under förutsättning att de är tillverkade i ett land som följer Montrealprotokollet. Tvånget kan ligga i hotet om handelsrestriktioner. Vi har också pekat på det orimliga i att svensk tillverkning, vid vilken används freon, kan tvingas utomlands till länder som strikt följer den internationella överenskommelsen och har ett utrymme att utöka sin användning av freon. De totala utsläppen skulle i ett sådant fall kunna öka i stället för att minska, och svenska arbeten skulle uppoffras fullständigt i onödan. Men det kan också bli så att en övergång till miljövänlig teknik utan freon i längden gynnar svensk industri och blir till en konkurrensfördel. Osäkerheten i de beslut vi i dag fattar gör att vi moderater vill att regeringen återkommer till riksdagen, om svårigheter att följa planen uppstår av bl.a. de skäl som jag har nämnt. Men långt viktigare är att Sverige arbetar för att en granskningskonferens kommer till stånd tidigare än 1990 och att Sverige där försöker få övriga länder att gå in för en snabbare avveckling av freonanvändningen. Utan resoluta initiativ på det internationella planet kommer Sveriges snabba avveckling att vara ett slag i luften. Vi står dock endast för fem tusendelar av världsanvändningen av freon. Våra förslag om hur Sverige skall agera internationellt har vi framfört i en reservation. Herr talman! Riksdagen har uttalat sig för att stimulera ytterligare avgasrening om tekniska system kommer fram för på så sätt minska de förorenande utsläppen från den befintliga fordonsparken. Regeringen har varit märkligt passiv på detta område. Därför tycker majoriteten i utskottet att det är dags att leva upp till tidigare fattade beslut och föreslår därför en stimulans på 1 000 kr. om utsläppen minskas med minst 40 Zo. Detta är ett viktigt beslut för att stimulera människors miljöintresse och miljöansvar. Det ger också industrin klara signaler om vilka krav som ställs. Herr talman! Socialdemokraterna har i en stort upplagd annonskampanj påstått att industrin värnar om miljön bara i de fall då det finns pengar att tjäna. Kampanjen är kränkande och osann. Hur tror Birgitta Dahl att de anställda i industrin känner sig inför en sådan anklagelse? Tiotusentals anställda ägnar hela sin arbetstid åt att klara de ofta mycket tuffa miljökrav som ligger på industrin. De övervakar kontrollutrustning, de ägnar sig åt provtagning, de rengör filteranläggningar. De är engagerade och kunniga och åstadkommer ofta i sitt dagliga arbete miljöförbättringar som vi alla har glädje av. De är värda beröm och uppmuntran, inte osaklig kritik i en okunnig propagandakampanj för att höja socialdemokraternas miljöprofil. Dessutom är det statsmakterna som har det övergripande ansvaret att ställa krav, sätta gränser och ge de spelregler som industrin skall följa. Att en borgerlig livssyn inte skulle gå att förena med värnet av vår miljö, vilket ibland påstås från socialdemokratiskt håll, är nonsens. Tvärtom är äganderätten en god garanti för bra miljövård. I de öppna marknadsekonomierna kan man sätta pris på miljön. Att marknadsekonomin behöver korrigeras så att den tar hänsyn till de kostnader vi får i form av uppoffringar av miljövärden har de borgerliga partierna insett sedan lång tid tillbaka. Gemensamma reservationer om ekonomiska styrmedel har återkommit år efter år i olika betänkanden. Så också i detta. Vi vill också gemensamt införa en miljöavgift på tjock eldningsolja om 8 000 kr. per ton svavel. Regeringen tillsätter nu — ett par månader före valet — en utredning om = Prot. 1987/88:134 ekonomiska styrmedel. Bättre sent än aldrig. 6 juni 1988 Jag hoppas att Björnstjerne Björnsons skepsis i citatet ”När vår herre ville att inget skulle ske tillsatte han en kommitté” inte gäller här. Björn Gillberg, som fört en rad processer på miljöområdet, säger ”att den socialdemokratiska modellen, att det goda samhället alltid skall lyfta bort | ansvaret från enskilda människor bär spår som borde mana till betänksamhet”. Hans uppfattning är att det är lätt att nå en godtagbar överenskommelse i civilrättsliga processer mot enskilda företag. Däremot anser han att det är mycket svårare när statliga företag eller kommuner är motpart. Där härskar ofelbarhetssyndromet, och inget personligt ansvar utkrävs. Som exempel nämner han Finspångs kommun som haft socialdemokratisk majoritet i ett halvsekel. Där röstade kommunfullmäktige om kommunen orsakat miljöskador eller ej. Majoriteten ansåg inte det. Kommunen förlorade dock den rättsliga processen mot de människor som bodde intill en avfallstipp och som fått sitt vatten förstört. Björn Gillberg pekar på fakta som har stor betydelse på miljöområdet. Ju större enskild sektor, desto lättare att ställa hårda miljökrav. De borgerliga partierna har föreslagit obligatoriska miljökonsekvensanalyser i den svenska planeringsprocessen. Jordbruksutskottet har ställt sig bakom detta förslag. Det är nämligen viktigt att vi gör klart för oss vad som händer med miljön när vi vidtar en viss åtgärd. Mot detta syndade regeringen då den gav klartecken till jordbrukets trädesprogram 1987. En öppen jord, en träda, läcker kväve som ett såll. Regeringen åstadkom den största ökningen av kväveläckaget som vi någonsin haft — av okunskap, trots varningar. I en debatt i oktober 1986 varnade jag Birgitta Dahl. Personligen är jag däremot glad över regeringens förslag om ett anslag till att åtgärda gamla miljöskador. I den utredning som ligger bakom förslaget var jag ensam om att tycka att det var rimligt att vi gemensamt tar ansvar för detta och att det därmed är logiskt att finansiera åtgärderna med budgetmedel. Vi moderater är däremot starkt kritiska till att med statsmedel betala utspel inför den socialdemokratiska partikongressen. De 100 miljonerna för att rena Dalälven vill vi alltså tillföra anslaget Åtgärder mot miljöskador. En hel del av detta anslag behövs säkert till insatser i Dalälven, men Dalälven får på lika villkor konkurrera med andra viktiga objekt. I den intensiva miljödebatt vi haft de senaste åren har inte alltid saklighet och balans varit de mest utmärkande dragen. Viljan att skapa sensation och befinna sig i miljökampens frontlinje har präglat utspelen. Birgitta Dahl har, åtminstone verbalt, stått högt uppe på barrikaderna och som en härförare utpekat olika delar av Sverige som särskilt drabbade och i behov av politiska åtgärder. Laholmsbukten var drabbad av kväveutsläpp från jordbruket i området. I själva verket visar satellitbilder att det är det förorenade Öresundsvattnet som förs upp till Laholmsbukten. Där kan det ge näring till algblomning och miljöproblem. Vid partikongressen i höstas var det Hisingens tur. Volvo stod i skottglug gen. Kolväteutsläpp från Hisingen drabbar främst området mellan Borås och Alingsås. Varför var lika stora kolväteutsläpp från Brofjordens raffinaderi, som drabbar Vänersborg, inget problem? Det kan väl inte vara svårare för den socialdemokratiska regeringen att ställa krav på företag som står rörelsen nära, i detta fall OK? Om de svenska miljöproblemen skall lösas genom att riksdagen skall dela upp Sverige i små delar där åtgärder skall sättas in kommer det att ta orimligt lång tid innan problemen är lösta. Vi moderater vill sätta in åtgärder på bred front. Ingen del av Sverige skall lämnas åt sitt öde. Herr talman! Jens Eriksson kommer senare att redovisa vår syn på havsföroreningarna, och Ingrid Hemmingsson skall ta upp frågor kring avfallshantering, återvinning m.m. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i aktuellt betänkande som moderata företrädare i utskottet ställt sig bakom.

Herr talman! I dag, på nationaldagen, debatterar riksdagen miljöfrågorna. Viktiga beslut kommer att fattas. Riksdagen har tidigare kritiserat regeringen för att miljöpropositionen kommit för sent. Värdefull tid har gått förlorad. Jordbruksutskottet upprepar den kritiken i dag genom att säga att utskottets arbete med propositionen måst koncentreras till två arbetsveckor. Det uttalandet är berättigat. Miljöengagemanget är stort i riksdagen. Under den gångna mandatperioden är det riksdagen som på flera områden haft initiativet i miljöarbetet. Jag nämner några initiativ som riksdagen tagit, i flera fall med motstånd från socialdemokraterna. + Riksdagen begärde våren 1985 att regeringen skulle överväga en interna Riksdagen begärde hösten 1985 — mot socialdemokraternas vilja — ett ekonomiska stimulanser för bättre avgasrening i den befintliga bilparken. "Riksdagen begärde hösten 1986 — mot socialdemokraternas vilja — ett pantsystem för miljöfarliga batterier. Riksdagen upprepar i dag dessa tillkännagivanden till regeringen. Med undantag av förslaget om åtgärdsprogram mot freoner har regeringen inte fullföljt riksdagens beslut. Trots den korta handläggningstiden har jordbruksutskottet kunnat lägga ned ett omsorgsfullt arbete vid behandlingen av miljöpropositionen. På inte mindre än 17 områden finner utskottet regeringens förslag vara otillräckliga. Samtliga ställningstaganden grundar sig på förslag som folkpartiet, nu eller tidigare, fört fram i riksdagen. Det är glädjande att motsvarande förslag till stora delar också funnits i motioner från andra oppositionspartier och att majoritet har kunnat vinnas för väsentliga förbättringar av regeringens Prot. 1987/88:134 förslag. 6 juni 1988 Jag vill här kommentera några av förslagen. Som ett mål för svavelutsläppen läggs fast att de skall minska med 80 9 till sekelskiftet. Utskottet vill ha ett handlingsprogram mot koldioxidutsläppen. En internationell luftvårdsfond kan bli ett verksamt medel för att minska utsläppen från inte minst de länder som starkt bidrar till försurningen i Sverige. Detta har riksdagen uttalat sig för tidigare. Stimulanser för att få katalytisk rening av utsläppen från befintliga bilar är en symbolfråga för miljöpolitiken. 1 000 kr. i bidrag är folkpartiets förslag, och det konkreta förslaget har jordbruksutskottet ställt sig bakom. Miljöministern har kritiserat förslaget, men jag förutsätter verkligen att regeringen och berörda myndigheter på ett positivt sätt fullföljer resultatet, om utskottets förslag nu också blir riksdagens beslut. Jag vill också, herr talman, uttala tillfredsställelse över att socialdemokraterna i jordbruksutskottet på samma sätt som representanterna för övriga partier har förstått att stora risker föreligger för monopol på reservdelsmarknaden. Enligt miljöministerns egen redogörelse till riksdagen måste bilavgaslagen ändras för att detta skall uppnås. Jag uttrycker förhoppningen att miljöministern i kontakterna med ansvarig myndighet medverkar till en positiv lösning. Som jag har upplevt diskussionerna är det ett mycket enigt jordbruksutskott som står bakom önskemålen om konkurrensneutralitet. Förslagen från jordbruksutskottet gäller i övrigt skärpta svavelgränsvärden för eldning, åtgärder mot de freoner som redan finns i naturen, källsortering av avfall, upprepande av krav från riksdagen om miljöfarliga batterier, Nordsjökommissionen och den internationella luftvårdsfonden. Ett betydelsefullt miljöframsteg är införande av obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar. Att de bör prövas i vissa verksamheter är regeringens förslag. Orden ”bör” och ”prövas” förekommer ofta i miljöpropositionen. ”Mycket prat och litet substans”, säger miljöjuristen Staffan Westerlund i en tidningsartikel. Jordbruksutskottet preciserar och säger: Det finns skäl att införa obligatoriska miljökonsekvensanalyser i den svenska planeringsprocessen. Regeringen får uppdraget att återkomma med förslag hur analyserna skall infogas i planeringsprocessen. Så vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på det sista förslaget om ett tillkännagivande. Det gäller miljöprövningen av vägar och trafikleder. I samband med trafikpropositionen motionerade folkpartiet om att vägbyggnader skulle prövas enligt miljöskyddslagen. Glädjande nog ställde sig ett enigt jordbruksutskott bakom det förslaget i yttrande till trafikutskottet. Vid trafikutskottets behandling avstyrktes förslaget av en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater. Representanterna för övriga partier reserverade sig till förmån för folkpartiets förslag och jordbruksutskottets enhälliga yttrande. Vpk kom tillbaka med ett likartat yrkande, nu i samband med miljöpropositionen. Det var bra att moderaterna i utskottet medverkade till ett förslag om tillkännagivande som socialdemokraterna 21 sedan anslöt sig till. I det förslaget föreslås att nuvarande regler med prövning enligt väglagen skall utvärderas 1989. Vi i folkpartiet har inte nått så långt som vi ville, nämligen till ett beslut redan nu att vägarna skall prövas enligt miljöskyddslagen. Tillkännagivandet är dock ett steg på vägen, och jag känner mig säker på att det ursprungliga förslaget om prövning enligt miljöskyddslagen kommer att vinna vid den utvärderingen. En grundlig miljöprövning är nödvändig med hänsyn till naturvårdsaspekter och trafikens miljöpåverkan över huvud taget. På åtta punkter har regeringen fått majoritet med stöd endera av moderaterna eller av vpk. Jag skall nämna två av de frågeställningarna. Folkpartiet, centern och vpk vill att miljöorganisationerna skall få samma möjlighet att anföra besvär i miljöärenden som arbetstagarorganisationerna har. Jag vill fråga socialdemokraterna: Varför vägrar ni de ideella miljöorganisationerna den enligt min uppfattning självklara rätten att följa upp sitt engagemang också med besvärsrätt? De borgerliga partierna vill ha skärpta krav för industrins utsläpp till kommunala reningsverk. Många giftiga och svårnedbrytbara ämnen tillförs reningsverken. Det hade varit värdefullt om majoritet kunnat vinnas för det förslag som redovisas i reservation 75. Jag är förvånad att miljöministern valde att presentera miljöpropositionen på det sätt hon har gjort. I presskonferenser över hela landet utpekades den som en av socialdemokraternas stora banbrytande insatser. I en tidningsartikel skrev jag: ”Det finns skäl för Birgitta Dahl att känna en viss ödmjukhet inför de gigantiska miljöuppgifterna.” Det är en ödmjukhet som för övrigt bör gälla alla oss som tar del i miljödebatten. Men Birgitta Dahl borde ha känt till att folkpartiet och andra ville gå längre. Birgitta Dahl hade ju i förväg fått ta del av våra och andras miljömotioner. Riksdagen har under flera år varit pådrivande och otålig, och regeringen borde därför ha förstått att otillräckliga förslag skulle möta kritik. Det är tillfredsställande att jordbruksutskottet, trots bristande tid, nu har rättat till en del brister. Miljöministern bör vara tacksam för detta och inte vifta bort jordbruksutskottets arbete som lättviktigt och marginellt — det fick vi höra i en Eko-intervju häromdagen. Jag hoppas på mer positiva tongångar i dag. Finns det då inget positivt i miljöpropositionen? Den som lyssnat på mig kan kanske tro att jag anser att så inte är fallet. Jo, det finns bra förslag, t.ex. om freoner — även om miljöministern glömt bort att vi har mängder av freon ute i naturen som restprodukter efter många års användning. Återvinning behövs. Dessutom är det angeläget att Sverige på den internationella arenan arbetar för att reduceringarna skall bli större än Montrealprotokollet innebär. Utskottet talar om detta utan att direkt föreslå att det skall riktas ett tillkännagivande till regeringen. Det finns förslag om skärpta mål och skärpta normer vid utsläpp och om förstärkningar av tillsynen. Allt detta är förslag som vi ställer upp på, förslag som vi från folkpartiet tidigare redovisat i våra motioner. Karl Erik Olsson har sagt att miljöpropositionen är ett golv. Det kan jag hålla med om. Men det finns också hål i detta golv, något som jag skall återkomma till senare. Folkpartiet vill dock på flera områden gå längre än regeringen. Vi har redovisat våra synpunker i inte mindre än 62 reservationer, varav ungefär 25 Prot. 1987/88:134 avgivits tillsammans med andra partier. Till detta kommer ytterligare ett 6 juni 1988 yrkande som Anders Castberger senare kommer att ställa. Det gäller ett ärende där en reservation var inlämnad men till följd av utskottets stora arbetsbelastning inte kom med i betänkandet. Jag yrkar bifall till alla reservationer där vi som representerar folkpartiet finns med. Jag hänvisar också till fem särskilda yttranden i betänkandet och skall nu försöka belysa skillnaderna mellan folkpartiets syn på miljöpolitiken och socialdemokraternas, så som den presenteras i miljöpropositionen. Folkpartiets principiella uppfattning är att ett miljömål skall läggas in i alla verksamheter: jordbruksverksamhet, industriell verksamhet och offentlig verksamhet. Förorenaren skall stå för miljökostnaderna. Detta hindrar inte att staten har det övergripande ansvaret för miljöpolitiken. Staten måste ställa resurser till förfogande för forskning, bevarande av natur och mycket annat. Vi tror på marknadsekonomin och på utveckling och tillväxt. I flera år har vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna drivit frågorna om ekonomiska styrmedel. Birgitta Dahl och socialdemokraterna har tidigare hånat oss och osakligt fört fram att vi skulle vilja att företagen skall kunna köpa sig fria från miljöansvar. Den reella avsikten har varit den rakt motsatta, nämligen att förorenaren skall betala. Nu har socialdemokraterna bytt fot. Socialdemokraternas kongress har uttalat sig för miljöavgifter. De demagogiska uttalandena har upphört att ljuda här i kammaren — och ut över landet. Det är bra att den omvändningen kom — bättre sent än aldrig! Många betydelsefulla år har dock gått till spillo. Folkpartiet har år efter år redovisat den splittrade bild som råder inom miljöområdet. Den svenska miljölagstiftningen består av en mängd olika lagar och bestämmelser. En grupp av lagar är de som främst rör markanvändningen. Dit hör planoch bygglagen, naturvårdslagen och naturresurslagen. En andra grupp är de lagar som rör vatten och luftvård — t.ex. miljöskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om kemiska produkter, kärntekniklagen och hälsoskyddslagen. En tredje grupp är de lagar som berör exploatering, bl.a. vattenlagen och skogsvårdslagen. En fjärde grupp är arbetsmiljölagstiftningen. Samma splittring råder på organisationssidan. Vi i folkpartiet hävdar att miljöfrågorna är så angelägna att de borde handhas av ett statsråd som inte också har ett sidoansvar för verksamheter som i bland står i'strid med miljöintressena. Splittringen är alltså stor. Det finns ett femtontal verk som har miljöansvar. Statsrådet Birgitta Dahl har genomfört partiella utredningar när det gäller den s.k. Heurgrenska utredningen som bara delvis har följts uppi propositionen. Hon talar allmänt om en översyn av naturvårdslagen och om en samordning mellan verkscheferna. Men det erfordras en genomgripande och allomfattande översyn av både lagstiftning och organisation. Miljörättsjuristen Staffan Westerlund har, som jag ser saken, på ett utmärkt sätt sammanfattat bristerna och redovisat vägar till lösningar som är värda att pröva. Till framgångarna i utskottsarbetet hör beslutet om obligatoriska miljö 23 konsekvensanalyser. Det är också viktigt att framhålla att vi i folkpartiet i reservationer har fört fram förslag om en skärpning av miljöskyddslagen. Miljöföroreningar känner inga gränser. Sverige har ett stort ansvar när det gäller att agera aktivt på det internationella området. Miljöproblemen kring Nordsjön är akuta, och vi måste arbeta för ett samlat agerande Nordsjöstaterna emellan. Folkpartiet har länge sagt att Sverige bör arbeta för en Nordsjökommission. Utskottet ställer sig bakom vårt förslag, men socialdemokraterna motsätter sig detta. Jag hoppas verkligen att miljöministern får ny inspiration, så att hon kan agera för ett fullföljande av det beslut som riksdagen troligen kommer att fatta om några timmar. Det som har hänt västkusten under den senaste tiden bör väl utgöra en anledning för regeringen att vidta nya åtgärder. En liknande betydelsefull frågeställning gäller arbetet för en internationell luftvårdsfond. En sådan har riksdagen uttalat sig för tidigare och nu återupprepas detta tillkännagivande. Sverige har mycket att ge i ett sådant arbete. Förutom ansvaret för att skyddet för oss själva blir bättre har Sverige också ett ansvar för att svensk teknik sprids till andra länder och att dessa länder stimuleras när det gäller att förbättra sin miljö. En internationell luftvårdsfond innebär ju inte att de andra länderna slipper undan sitt ansvar för miljöfrågorna. I stället skulle den kunna innebära en stimulans, ett teknikutbyte och en aktivering beträffande miljöarbetet. Det är detta som enligt folkpartiets uppfattning är huvudsyftet med en internationell luftvårdsfond. Jag har sagt att propositionen, även om den har stora brister, innehåller ett antal bra förslag. På två områden är bristerna i det närmaste totala. Det gäller avfallshanteringen och naturvården, som kan betecknas som två gapande svarta hål. Där finns alltså inte det golv som Karl Erik Olsson talar om. Avfallsberget växer. Den mängd avfall som årligen uppkommer kan uppskattas till tiotals miljoner ton. Avfallsproblemen kan sägas vara av tre skilda slag: Det första problemet är slöseriet med resurser t.ex. när det gäller råvaror. En vettig naturresurspolitik är därför att så långt som möjligt begränsa avfallet. Det andra problemet är slöseriet med mark för deponering. Nya områden måste ställas till förfogande för avfallet. Dessutom kan det bli läckage av giftiga ämnen, som inte bryts ned i naturen. Det tredje problemet är föroreningen av miljön, framför allt i samband med förbränning av avfall. Till detta kommer det miljöfarliga avfallet. Över huvud taget råder det i vårt land stor osäkerhet om avfallshanteringen, om riskerna med denna och om avfallshanteringens påverkan på miljön. Läckaget till luft och grundvatten kan på sikt bli ett hot mot människans hälsa. Det finns redan exempel på att så är fallet, inte minst när det gäller det miljöfarliga avfallet. Riksdagen har år efter år behandlat motioner på avfallsområdet. Regeringens och utskottsmajoritetens budskap har varit — det senaste exemplet är en skrivelse till riksdagen: Regeringen skall redovisa förslag. Men i miljöpropositionen hänvisas återigen till uppdrag till naturvårdsverket. Folkpartiet har en konkret syn på avfallsfrågorna. Sverige saknar i dag en lagstiftning som innehåller generella krav på återvinning. En sådan lagstiftning skulle kunna påverka dels en utveckling — Prot. 1987/88:134 mot slutna system och samverkan mellan tillverkningsindustrier, dels en 6 juni 1988 sådan sammansättning av produkter som underlättar återvinningen. All återvinning skall underlättas. För att inte ytterligare dela upp den redan splittrade miljölagstiftningen är det lämpligast att komplettera miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Så långtgående åtgärder vill riksdagen inte gå med på. Vi i folkpartiet har tillsammans med centern reserverat oss till förmån för en återvinningslag. Jag skall nu gå över till att diskutera naturvården och skyddet av natur, flora och fauna. Först och främst vill jag ännu en gång nämna de hot mot naturen, både till havs och på land, som försurningen och utsläppen av gödningsämnen och tungmetaller innebär. Vi i folkpartiet har när det gäller detta betänkande reserverat oss bl.a. till förmån för beslut att göra Kattegatt till miljöskyddsområde, avgifter på kväveoxider och klorutsläpp samt intensivare samarbete med Finland och Norge. Till detta kommer en bortglömd reservation om ett samarbete med de nordiska länderna, inkl. Danmark. En hotad natur behöver, förutom det skydd som en förbättrad miljö ger, också få ett skydd mot överexploatering och utarmning. För oss i folkpartiet är vården av den svenska naturen en hjärteangelägenhet. År efter år har vi — ofta ensamma, men ibland med stöd av andra — drivit kravet på skydd för älvar, fjällskogar, urskogar, våtmarker, hedar, märgelgravar, flora och fauna. Vi har funnit att alla talar väl om naturvården. Det gör också Birgitta Dahl i miljöpropositionen. Hon är nästan lyrisk i sina beskrivningar. Men på något sätt uppfattar jag Birgitta Dahls budskap om naturvården som ett vackert stackmoln en solig sommardag. Ett stackmoln är ju vackert att se på, men det har ingen substans och ger inget vatten till växtligheten på jorden. Som jag har uppfattat det hela är naturvården inget prioriterat område för socialdemokraterna — det rör sig bara om vackra ord. Var finns förslagen om att fullfölja fjällutredningen och inrätta nationalparker, som har diskuterats under så många år? Var finns planerna redovisade för ett berättigat skydd av urskogar, fjällskogar och våtmarker? Var finns de slutförda inventeringarna av de områden som behöver skyddas i form av reservat? I mitt hemlän finns det t.ex. ett område som heter Kindlahöjden. Representanter för samtliga partier i länet har motionerat om skydd för detta område. Men hur ser socialdemokraterna på möjligheterna att med de resurser som nu står till förfogande klara det området plus många andra angelägna skyddsbehov? Var finns resurserna för de behoven? För oss i folkpartiet är naturvården ingen lyx som man bara talar väl om, utan den är en lika viktig hörnsten i miljöarbetet som andra insatser. Därför anvisar vi fördubblade anslag för naturvården. Socialdemokraterna skjuter naturvårdens behov framför sig. Således blir det många konflikter. Men flertalet människor vill ju att vi skall ta ett reellt ansvar för naturen. 25 Vi i folkpartiet har i våra miljömotioner till årets riksmöte — liksom vi tidigare har gjort — försökt att redovisa en heltäckande miljösyn. Därmed menar jag inte att vi har redovisat lösningen på alla miljöproblem! Miljöfrågorna kräver, som jag har sagt, ödmjukhet från alla. Nya frågor dyker ständigt upp. Senast gällde det Västerhavet. Miljöarbetet måste alltså ständigt anpassas till nya situationer. Vi uttalar tillfredsställelse över att några av våra förslag blir tillgodosedda i miljöpropositionen. Vi är glada över att oppositionspartierna så många gånger har kunnat föra miljöarbetet ytterligare ett steg framåt, i enlighet med de förslag som vi och andra har fört fram. Vi vill göra mer på miljöområdet. Detta har vi redovisat i våra 62 reservationer, som jag återigen yrkar bifall till. Jag vill slutligen ännu en gång peka på riksdagens stora miljöengagemang. Det finns ju många motioner och många förslag. Riksdagen visar att det är den som driver miljöfrågorna framåt. Men ibland är miljöministern och regeringen motsträviga. Birgitta Dahl bör vara tacksam för att hon har en riksdag som efter bästa förmåga söker ta ansvar för de frågor som hon har att handlägga i regeringen. Herr talman! Eftersom det är nationaldagen i dag skall jag avsluta mitt anförande med att läsa upp några strofer av en dikt som är skriven av lyrikern Björn Julén: Det du måste vara rädd om är alltid enkla saker av trycket utanför. Klart insjövatten, gröna blad på träden, blå luft att andas blybefriat, mat utan tillsats, hus som får stå kvar. Det gäller att slå vakt om bara enkla ting. Upptäcka den stämpeldyna som heter gräs, dess allt gulare förnedring under våra larvfötter. Ett långsamt uppvaknande efter oss strå för strå ett enstaka samtal med vinden om befrielse som växer till sång, till segersång efter oss: klara forsar, rena sjöar. som ännu väntar och hoppas och tror.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer till 6 juni 1988. betänkandet som vpk har varit med om att avge. Miljöfrågor är politiskt högintressanta. Partierna tävlar om att ligga långt framme. Det är miljörörelsens tålmodiga arbete och verklighetens fakta — fakta som är så tydliga att ingen vågar bortse från dem — som har drivit på detta intresse.

Regeringens mycket tacksamma roll är, som Lars Ernestam mycket riktigt påpekade, att man har ett drömläge — ett drömläge för hårdare tag. Det finns en riksdagsmajoritet som inte på någon punkt har tyckt att regeringen går för hårt eller för snabbt fram. Det finns också en majoritet hos allmänheten. Vad är det då som bromsar? Miljöpolitik är en fråga om makt. Det är maktpositioner i samhället som avgör hur snabbt och hur långt man kan gå. Det här vet regeringen, och det vet naturligtvis vi som sitter i riksdagen. Den makten kan utövas med demokratisk kontroll i folkvalda institutioner eller i slutna styrelserum och med penningen som grund för makten. Det är det som det ytterst handlar om. Vem fördelar jordens resurser? Är det vi som sitter här i riksdagen som fördelar resurserna i Sverige? Nej, det är det förvisso inte. Det är först när den ekonomiska utvecklingen inriktas på mänskliga behov — människors hälsa, sociala, kulturella och andra värden — som den nuvarande destruktiva utvecklingen kan brytas. Ett modeord i debatten är ekologi. Ekologi betyder egentligen läran om levande varelsers förhållande till miljön, men det har också kommit att få en betydelse av goda förhållanden för levande varelser i miljön. Det är ungefär samma glidning i ordet ekonomi, som betyder läran om hushållning men som har kommit att betyda hushållningen i sig. Vilka har då makten? Hur utnyttjas makten? Den delen av analysen handlar miljöpolitiken sällan om. Hur kan makten hotas? Ja, naturligtvis i första hand genom konkreta krav och konkreta åtgärder som makten kan reagera på. Vi är alla beredda att med ord ansluta oss till det som alla säger sig kämpa för, nämligen den goda miljön. När det kommer till konkreta detaljer och kanske, som det kan tyckas, mycket betydelselösa detaljer utmanar vi inte makten. Vilken betydelse har det för människans välfärd att använda blekt hushållspapper och blekt toalettpapper? Vilka välfärdsintressen hotas om man i lag skulle ge sig på att reglera denna synnerligen betydelselösa detalj? Det är naturligtvis ingen som hotas av ett sådant ingrepp — ingen utom den som finner att man kan tjäna mer på att hantera frågan på ett miljömässigt dåligt sätt. Trots det som Ivar Virgin sade om industrins oegennyttiga inställning i sådana här frågor, är det ändå resultaten som vi måste titta på — de resultat som innebär att det icke finns någon punkt där industrin har kommit med initiativ utan att samhället och opinionen har drivit på. Det finns fall där det har skett förbättringar, men då har vinsten även där varit drivkraften. Törs vi inte utmana makten, ens genom att lagstifta om att inte använda klorblekta varor, vars enda funktion är att slänga, ja, då skall vi inte inbilla oss att vi har mycken kraft till övers för att gå på de verkligt viktiga maktfrågorna. Vi skulle kunna gå vidare i konkreta detaljer. Vi skulle kunna säga att de 30 största kommunerna skulle få som uppgift att se till att deras slam var giftfritt. Villkoret för det skulle vara att de industrier som är anslutna till kommunala reningsverk naturligtvis skulle ha det första ansvaret. Finns det någon som helst vettig förklaring till att vi inte vågar ta sådana konkreta steg? Finns det över huvud taget någon vettig anledning till att vi inte skulle börja analysera frågan om varför vissa produkter används — jag återkommer till det — produkter vars enda funktion är att slängas? Förpackningsindustrin är en av de mest vinstgivande industrierna i landet. Man har långt ifrån mutat in hela sin marknad — det finns mängder av intressanta detaljer att exploatera, områden att öka sina vinster på. Jag frågade en gång en bekant till mig som jobbar just med förpackning och reklam vad det kommer sig att tandkräm är förpackad i kartong när kaviar inte är det. Det är ju samma produkter i den meningen att det är en metalltub, och man skulle tycka att det vore samma behov av att skydda dem —- ja, kanske rent av större behov att skydda kaviar, eftersom den skall ätas. Det är förpackningstekniska, distributionstekniska och vinsttekniska argument som gör att slutet på den delen av marknaden ännu inte syns. Var viss om att det kommer kartonger till kaviartuberna också! Förpackningsindustrin, som sysslar med produkter vars enda funktion är att slängas, har förvisso inte uttömt sina idéer. Kemikalieanvändningen i allmänhet måste naturligtvis också ifrågasättas. Vi måste pröva behoven av kemiska ämnen och produkter. Det måste ske förändringar i den nuvarande maktoch industristrukturen. Men redan nu kan produktregistret användas som ett instrument om det byggs ut och om det öppnas för demokratisk insyn. Det enda argumentet för att hålla det stängt för insyn är marknadsskäl, produkthemligheter och omsorgen om vinsten i stället för om människors hälsa. Vi måste pröva alla gamla och de nya kemiska ämnen och produkter som införs. Vi måste fråga oss: Behövs detta? Lika mycket måste vi i det framtida samhället ifrågasätta den fullkomligt gigantiska fördelningen av resurser till onyttiga ändamål. Vilka intressen svarar för den barocka satsning som exempelvis bilindustrin gör, då den introducerar nya produkter vars egenskaper inte skiljer sig från dem som redan finns. En sådan här prövning skulle få positiva effekter på miljöoch hälsoproblemen inom snart sagt alla områden. Förslag till sådana former för en demokratisk styrning av produktionen som måste syfta till sparsamhet, hushållning och återanvändning, måste vi naturligtvis ta itu med att utarbeta. Frågan är vad regeringen kan göra i det stycket, när vi nu lever i en marknadsekonomi. Ja, myndigheter och statliga verk kan naturligtvis få direktiv att i verksamheten sätta människors hälsa och miljö samt samhällsekonomiska överväganden i första rummet. En parlamentarisk kommission borde tillsättas, med uppgift att analysera frågor som gäller en annan Prot. 1987/88:134 hushållning och en ekologiskt inriktad produktion, övergång till miljövänli 6 juni 1988 gare material, förändrade konsumtionsmönster samt hur de skall förenas med en solidarisk och rättvis fördelningspolitik. Det är det vi bör syssla med. Mycket av det som vi har betraktat som styrmedel begränsas av att vi skall stanna inom en marknadsekonomi och vid de åtgärder som ”marknadsekonomin” tål, innan den övergår till att vara en planerad ekonomi. I varje annat sammanhang anser vi att överväganden, planering och analys är förutsättningen för att vi skall kunna ta itu med komplicerade samband och viktiga frågor. När det gäller fördelningen av våra gemensamma resurser skulle det däremot ske enligt marknadsprinciper. Det finns inget företag, ingen institution eller verksamhet som inte noga planerar och analyserar sin verksamhet innan åtgärder vidtas. Men i fråga om vad som skall produceras i vårt land, hur det skall ske och för vilka är det marknaden som skall styra. Varje politiskt och ekonomiskt system ger svar på frågan vad som produceras, hur det skall ske och för vilka. Svaren blir olika beroende på hur omsorgsfullt de frågorna har förberetts. Miljöavgifter har kommit att framställas som ett mycket betydelsefullt sätt att styra användningen av insatsmedlen i produktionen. Jag tror att det är en felsyn. Men jag är fullt medveten om att vi själva, inom vpk, i enskilda fall har stött förslag om miljöavgifter. Men jag vägrar att se det som ett generellt och kraftfullt medel att styra produktionen med. Det är genom en demokratisk kontroll av produktionen, genom de maktstrukturer som styr produktionen i dag, som vi kan få en annan tingens ordning. Det finns andra, något underliga, exempel på tron på, låt oss kalla det välvilja och marknadens förmåga att kunna läka sin egna skador. Det gäller förslaget från regeringen om att man skall kunna använda sponsring i sådana här sammanhang. Enligt regeringen skall sponsring absolut inte kunna användas om den förbinds med villkor som begränsar ansvariga myndigheters handlingsfrihet och om den skulle kunna medföra något beroendeförhållande av något slag. I vilket annat sammanhang medför inte ekonomiskt stöd ett beroendeförhållande? Är det någon som inbillar sig att de kommersiella krafternas makt i fråga om kulturpolitiken eller reklam i TV inte får konsekvenser som medför beroendeförhållanden? I vilket annat syfte än att köpa sig goodwill eller att direkt köpa sig en marknad för sina produkter skulle den som sponsrar frågor av vikt för miljön göra det? Varje sådant steg, som innebär att vi överlåter ansvaret än mer på de krafter som har svarat för de problem som vi står inför, medför naturligtvis att vi verkligen hamnar i bakvänt land. Det finns i det här fallet ingen annan möjlig väg än att låta statsmakten, riksdagen och regeringen, ange spelreglerna och fördela resurserna genom de demokratiska organ som vi alla har varit med om att bygga upp. Det är där fördelningen skall ske, inte på andra ställen.

| Herr talman! Det finns en ny insikt och medvetenhet hos en majoritet av medborgarna i Sverige i dag. Det är insikten om att det går att förändra den pågående miljöförstörelsen. Det är insikten om att vi, på ett helt annat sätt än tidigare, har en beredskap att aktivt ta del i kampen för att rädda vår miljö. 29 Detta är ovärderligt i en tid då många ganska svåra beslut måste fattas och genomföras, beslut som inte alltid, i ett kortsiktigt perspektiv, ter sig attraktiva, men som på längre sikt är helt ofrånkomliga. Med kunskap och insikt kan även till synes impopulära beslut vinna respekt och anslutning. Regeringens proposition om miljöpolitiken inför 90-talet är efterlängtad. Aldrig tidigare har någon regering över huvud taget ägnat miljöfrågorna en sådan uppmärksamhet som i dag. Aldrig tidigare har en så samlad redovisning, med åtföljande förslag, legat på riksdagens bord. Propositionen är offensiv. I vissa stycken kommer Sverige att inta den absoluta tätposten i Europa. Jag tycker att det finns anledning att påminna om detta faktum. De borgerliga partierna må gnälla, och tala om senfärdighet och ofullständighet. Men icke någon gång under era dagar, månader och år i kanslihuset förmådde ni presentera något liknande. Ni tog dåligt vara på den grund som dåvarande jordbruksminister Svante Lundkvist hade lagt i miljöfrågan 1976. Ni avslog nästan alla socialdemokratiska initiativ i riksdagen. Er regering förmådde aldrig jämka samman de stundstals helt oförenliga viljorna, för att visa handlingskraft i den redan då så viktiga miljöfrågan. Regerandet var för er viktigare än det goda resultatet. Därutöver har ni, under åren 1982-1988, inte presterat någon gemensam miljödeklaration eller miljömotion i riksdagen. I de flesta fall har ni heller inte kunnat ena er i viktiga principfrågor rörande miljön, precis som i politiken i övrigt. Era särdrag — som Karl Erik Olsson uttryckte det — satte käppar i hjulen för detta. Av dessa skäl framstår er kritik av regeringens proposition som en smula övermaga. Det är först när ni har ett förslag från socialdemokraterna som ni delvis samlar er och i vissa avseenden också lyckas snärja in vpk i borgerlighetens garn, allt för att framstå som duktigare och än mer benägna än socialdemokraterna att fatta långtgående beslut. Men, mina herrar, vi har backspegeln putsad. Och, Jan Jennehag, historien förskräcker! Herr talman! Det är inte utan en viss känsla av stolthet som vi socialdemokrater nu ställer oss bakom regeringens proposition. Det betyder att vi bryter med ett tänkande som alltför lång tid rått i samhällsdebatten. Det betyder också att vi på ett nytt och kraftfullt sätt är beredda att korrigera de krafter som styr miljöförstörelsen. Precis som i krig uppstår nämligen miljöproblem när marknadskrafterna sätter pris på mark, vatten och luft, antingen som råvaror eller som avfallsbehållare. Konkurrensen om dessa ting, som resulterar i utnyttjande och exploatering, är miljöns största fiende. Eller med andra ord: En oreglerad marknadsekonomi är förödande för jordens framtid. Propositionens förslag har två tidsdimensioner. Den ena är räddningsplaner för det akuta skedet, den andra är omställningsplaner för det långsiktiga, det förebyggande. Till de akuta problemfrågorna hör bl.a. försurningen, föroreningen av haven och nedbrytningen av ozonskiktet. Dessa frågor kommer Grethe Lundblad och Björn Ericson att mera i detalj redogöra för senare. Till omställningsplanerna hör områdena energi, trafik och jordbruk. I fråga om samtliga dessa har särskilda propositioner avlämnats. Känneteck nande för förslagen är att de bryter med det gamla sättet att leva och handla. Förutom möjligheter till teknisk utveckling föreslår de nämligen just omställning — av nuvarande energipolitik — av en trafikpolitik sprungen ur 50 och 60-talens villkorslösa landsvägsexpansion — av dagens industrijordbruk där rationalisering och effektivitet sätts före etik och normalskalighet. Herr talman! På ett antal punkter föreslår utskottet förändringar i och tillägg till propositionens förslag. Det är av stort värde med en självständig och kreativ riksdag. Vi socialdemokrater har därför aktivt deltagit när det gäller en del av dessa tillägg.

Dessa förslag, tillägg och förtydliganden för miljöarbetet framåt. Vi tar däremot bestämt avstånd från vissa förslag som en enad opposition för fram. Vi är kanske något förvånade över hur oppositionen när det exempelvis gäller koldioxiden går samman, men har tre helt motstridiga uppfattningar beträffande kärnkraftens framtid. När man ser en chans att slå regeringen blir avvecklingen av kärnkraften en sekundär fråga, då sluter centern och vpk upp bakom de moderata kärnkraftsintressena och vill ge regeringen till känna förslag som har sin grund i den moderata motionen. Där föreslås bl.a. att ”kärnkraften behålls i drift så länge detta är möjligt från säkerhetsmässiga och ekonomiska utgångspunkter”! Jag förstår att moderaterna här vädrar morgonluft. I morgon är det energidebatt. Då kommer vi socialdemokrater att stå fast vid beslutet om avveckling. Moralen bjuder att vi dagen före den debatten inte ansluter oss till något som innebär en motstridig uppfattning. Det gör centern och vpk. Ett annat åtminstone för vpk mycket märkligt ställningstagande är generositeten mot bilindustrin. I andra sammanhang talar ni högljutt om att regeringen drar in för litet av de miljardvinster bilindustrin genererar. Nu delar ni guldbyxor med de borgerliga och ger regeringen i uppdrag att hitta på hur samhället skall göra för att stimulera bl.a. nya bilmotorer. Här försöker ni minsann inte hota makten. Nej, buga månde herr Gyllenhammar, blekna månde herr Marx. Herr talman! När miljöpropositionen presenterades var den borgerliga kritiken entydig på en punkt. Det gällde ekonomiska styrmedel. Det var ganska naturligt att det var den punkten man lyckats smälta samman i, eftersom den i så hög grad är förknippad med ett marknadsekonomiskt tänkande. För både folkpartiet och moderaterna är ju marknadsekonomin en förutsättning för en god miljöpolitik: ”marknadsekonomin underlättar en aktiv och ambitiös miljöpolitik”, anser folkpartiet, ”marknadsprinciperna och äganderätten erbjuder också ett verkningsfullt sätt att stimulera en miljövänligare produktion”, anser moderaterna. Av detta tänkande följer att de borgerliga partierna sedan många år tillbaka som ett huvudnummer haft ekonomiska styrmedel. De har varit skiftande sinsemellan, de har under åren ändrat skepnad men de har uppburits såsom ett viktigt genombrott för miljöpolitiken. Vi socialdemokrater är motståndare till att man skall kunna köpa sig rätten att smutsa ner — eller — som Lars Ernestam uttryckte saken — att förorenaren skall betala. Det har varit vår grund när vi motsatt oss de olika borgerliga förslagen genom åren. Nu säger vi oss emellertid att med den skärpning i regelsystemet som propositionen förordar finns det skäl att utreda om regelsystemet kan kompletteras med någon typ av avgifter. Syftet med dessa avgifter skall vara styrande. De skall inte ses fiskalt utan som medel för att stimulera fram ny miljövänlig teknik. Om inte detta sker belastas produktionen så att priset i konsumentledet ökar, och därmed kan konsumtionen förhoppningsvis styras över mot mer miljövänliga produkter. Man kan anta att åtminstone två kriterier bör vara uppfyllda för att det skall vara befogat med ekonomiska styrmedel: 1) Det bör gälla många likartade verksamheter med mer än lokala effekter. 2) Det bör vara lätt att mäta det hela på ett rimligt och rättvist sätt. I debatten har det genom åren talats om skatterabatter, om bubblor — dvs. säljbara utsläppsandelar inom en region — samt om regelrätta avgifter på all miljöstörande verksamhet. Mångfalden är och har varit stor, och därför är förslaget om att på denna punkt inte fatta beslut i dag klokt. Denna principfråga, för det är det ju faktiskt, behöver studeras ytterligare. En snabb utredning är därför välkommen. Herr talman! ”Det var en gång en stad i hjärtat av Amerika där allt levande tycktes leva i harmoni med sina omgivningar.” Så inleds Rachel Carsons bok Tyst vår. På nästa sida kan man läsa: ”Men en dag började en underlig farsot sprida sig över området och ingenting var längre som förut. En underlig stillhet ruvade över området. Fåglarna till exempel — vart hade de tagit vägen?” Och ytterligare en bit längre fram står det: ”Det var inga häxkonster, inga fiendeaktioner som hade tystat det nya livets återfödelse i denna slagna värld. Det var dess egna invånare som gjort det.” Den kanske största miljöfaran, sett i ett internationellt perspektiv, är förändringen av floran och faunan. Nertagningen av regnskogarna, där 80-90 7 av de landbaserade arterna finns, innebär en början på en monokulturisering som är starkt underskattad. Även i Sverige har vi anledning att se upp beträffande vår gröna sfär i miljöpolitiken. Nya brukningsmetoder i jordoch skogsbruket, utdikning av våtmarker, plantering av främmande trädslag är faktorer som innebär ett hot mot både djuroch växtarter. I propositionen betonas här hänsynen till naturmiljön vid all markanvändning — fortsatt ekonomiskt stöd skall ges till enskilda jordbrukare som utför vård av odlingslandskapet, ett samordnat handlingsprogram för hotade växt Prot. 1987/: 88:134 och djurarter skall upprättas, naturvårdslagen skall ses över och naturvården 6 juni 1988 effektiviseras över huvud taget. Miljöpolitiken inför Med anledning av Lars Ernestams inlägg vill jag påminna om att det var vi — 1999-talet socialdemokrater som föreslog de ändringar i naturvårdslagen som gör att kommunerna i dag har ett ökat ansvar och även möjlighet att inrätta både naturreservat och naturvårdsområden. Det ökade ansvaret kostar naturligtvis pengar. Då kan man inte dränera kommunernas ekonomi på skattemedel, som vissa av eller samtliga borgerliga partier vill göra. Förslagen i propositionen när det gäller den gröna sfären tycker inte alla partier är tillräckliga. Fjällvärlden, urskogar, våtmarker, osv. är föremål för många reservationer. Vi socialdemokrater har självfallet inget principiellt emot dessa förslag, men de flesta av dessa frågor finns samlade i naturvårdsverkets utredning, som skall vara klar under detta år. Utskottet betonar det angelägna i att inventeringsverksamheten kan fortsätta och att de mest värdefulla naturtyperna blir kartlagda. Ett område som inte fått så stor plats i propositionen är avfallsfrågan. Det beror på det uppdrag naturvårdsverket har att utvärdera erfarenheterna inom avfallsoch återvinningsområdet. Utgångspunkten för uppdraget är att mängden avfall skall minska så långt som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Jag vill också gärna betona att avfallsfrågan, precis som när det gäller trafik, energi och jordbruk, är en ”omställningsfråga”, dvs. vi kan inte fortsätta med det system vi har i dag, utan det framtida förslaget, baserat på naturvårdsverkets utredning, bör innehålla en helhetssyn som gäller avfall både i producentoch i konsumentledet. På två punkter har oppositionen en annan uppfattning är vi socialdemokrater när det gäller avfallet. Man vill göra tillkännagivanden angående pant på batterier och angående källsortering, där bl.a. vpk föreslår ekonomisk stimulans för att bygga om sopbilar. Vi menar att båda dessa förslag inryms i uppdraget till naturvårdsverket, och det finns därför enligt vår mening ingen anledning att ge regeringen detta till känna. Herr talman! Ern sträng lagstiftning är grunden i miljöpolitiken. Tillämpningen av miljöskyddslagen skall skärpas. Miljöhänsyn skall i framtiden väga tyngre än i dag. Företagens egenkontroll blir strängare. Vid ansökan om tillstånd skall ett kontrollprogram redovisas. En årlig miljörapport skall av företagen lämnas till tillsynsmyndigheten. Brottsbalken skall ändras: miljöbrott, även de som i dag betraktas som icke-grova, kommer att beläggas med strängare straff. Slutligen, herr talman: Staffan Westerlund har citerats flera gånger i dag. Han är jurist och anser att lagar och domstolar i huvudsak skall sköta miljöpolitiken. Till det vill jag säga att ett samhälle inte byggs av lagar allenast. Den civiliserade kulturen bär på en moral som kommer ur människors värderingar. I ett land som Sverige, där vi tror på människorna, där vi i dag tror att politiska partier, organisationer, grupper och enskilda förmår förmedla och bära vidare en moral för utveckling av det goda samhället, har naturen och miljön sin allra största chans att överleva. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan 33

Herr talman! Låt mig till att börja med utnyttja repliken till att yrka bifall till alla reservationer som centerpartiet står bakom och i övrigt till utskottets hemställan — jag glömde det i mitt förra inlägg. Margareta Winberg angrep tidigare icke-socialistiska regeringar och de borgerliga partierna för att inte ha gjort någonting. Visserligen var det, tror jag, större skillnad mellan partierna på 1970-talet än det är i dag — det var då ibland svårt att få gehör. Men jag sade tidigare att jag kände glädje över att kunna konstatera att opinionsarbete lönar sig — det gäller naturligtvis också i viss mån folkpartiet och i något högre grad moderata samlingspartiet. Trots detta hände det emellertid en hel del under den här tiden. Det är viktigt, tycker jag, att komma ihåg det. Jag tänker på bl.a. försurningspropositionen och initiativet till miljökonferensen 1982. Redan 1981 samlade den dåvarande regeringen forskare för att samordna kunskaperna om algblomning. Sedan dess har det på det område egentligen inte hänt någonting förrän alldeles nyligen. Naturresursoch miljökommittén tillsattes, som lade fram program för naturskyddet och program för miljöskyddet och som även hade förslag till ekonomiska styrmedel. Utredningen var färdig 1983, och regeringen har inte i nämnvärd grad använt den utredningen. Den tidigare borgerliga regeringen tog internationellt initiativ till att minska freonanvändningen, förbjuda sprayförpackningarna. Det är viktigt att komma ihåg att det här är en process; jag delar Margareta Winbergs uppfattning att det tar tid att komma i väg. Vi har kommit en bit på väg, och vi vill gå vidare. Jag tycker att man skall uppskatta att det nu finns en bred opinion som driver miljöarbetet framåt och inte kritiserar det. En sak som jag måste fråga om gäller attityden till koldioxidutsläppen, som i propositionen behandlas i en text som är ungefär fem centimeter lång, dvs. väldigt sparsamt. Skall jag förstå Margareta Winberg på det sättet att en avveckling av kärnkraften förutsätter en höjd kolanvändning? Kommer det att bli på det viset? Det är ju märkligt att socialdemokraterna när det gäller jordbruket och miljön, som skall debatteras senare i dag, inte har tagit chansen att lägga fram ett förslag om att utnyttja den kapacitet som finns i den svenska marken att producera biobränslen. Där hade ett sådant förslag kanske platsat bättre än i en reservation från socialdemokraterna.

Herr talman! Margareta Winberg sade att ett så långtgående dokument i miljöfrågorna aldrig tidigare presenterats. Jag skulle vilja säga att det nog finns anledning att diskutera den tätposition i Europa som hon talade om. Bl.a. Västtyskland har antagit utomordentligt långtgående krav på miljöområdet, krav som i många fall är betydligt mer radikala än våra. På ett område är vi unika — det skall villigt erkännas — och det är när det gäller freonet; där går vi onekligen före. Men jag vill påpeka vad som bl.a. stod i vår motion i januari: Trots att Sverige egentligen betyder väldigt litet för den totala freonanvändningen bör Sverige visa sin solidaritet med världssamfundet genom att kraftfullt och bestämt visa sin vilja att med råge — Prot. 1987/88:134 uppfylla Montrealprotokollets krav. — Jag tycker att regeringens linje här gör 6 juni 1988 det, och det är bra. Margareta Winberg var också inne på frågan om ekonomiska styrmedel. I ena meningen säger hon att det är egentligen inte någonting att verka för, men plötsligt ändrar hon attityd och säger att utredningen om ekonomiska styrmedel ändå är väldigt bra och att hon hoppas att den skall kunna leda fram till någonting. De borgerliga partierna har år efter år efter år i reservationer om ekonomiska styrmedel pekat på möjligheten att använda dem i miljövårdens tjänst. Vi har så småningom fått med socialdemokraterna på att använda instrumentet i vissa sammanhang. Så vi får väl hoppas att utredningen leder till någonting positivt och att den socialdemokratiska attityden förändras. Vi erkänner att marknadsekonomin på vissa punkter inte fungerar alldeles tillfredsställande och har då ansett att ett alternativ är att sätta pris på miljön, och det kan man göra med ekonomiska styrmedel. Det här måste självfallet kombineras med åtgärder av annan typ — administrativa styrmedel, gränsvärden som sätts politiskt, m.m.

Herr talman! När socialdemokraterna är trängda i debatten har de en mall, som innehåller två punkter: först skall man kritisera de sex borgerliga regeringsåren, och sedan skall man tala om borgerlig splittring. Jag var litet nyfiken på hur Margareta Winberg och andra skulle göra i dag på den punkten, om den här mallen skulle komma till användning i debatten, och den kom också. Då vill jag först säga till Margareta Winberg om de borgerliga åren att då hände det ganska mycket på miljöområdet, särskilt när folkpartiet hade regeringsansvaret. Visst kunde det ha hänt mer under de övriga åren, när vi upplevde att marknadsintressen och näringsintressen hade litet för stort utrymme. Men det som är viktigt är att de borgerliga partierna nu är överens om miljöpolitiken i stora stycken. Därför är jag något förvånad över Margareta Winbergs sätt att argumentera. Nu, när det finns 17 tillkännagivanden och en rad gemensamma borgerliga reservationer, är det klart redovisat att de borgerliga partierna samlat står för en bättre miljöpolitik. Sedan några synpunkter i anslutning till det Margareta Winberg sade. Hon sade så här: Vi ställer inte upp på att förorenare skall betala. Vad menar Margareta Winberg med det? Är det staten som med moms eller annan skatt skall betala miljökostnaderna? Är det inte så att miljökostnaderna måste täckas och betalas vid källan? Det här måste Margareta Winberg förklara för mig. Är det verkligen socialdemokraternas syn Margareta Winberg givit uttryck för? Sedan tog Margareta Winberg upp koldioxidproblemet. Det är klart att vi har närmat oss det problemet från olika håll. Men då frågar jag Margareta Winberg: Är inte koldioxidproblematiken en så allvarlig miljöproblematik att den behöver studeras ytterligare? Och är det inte så att den är bara marginellt berörd i propositionen? 35 Om naturvården säger Margareta Winberg: Det är angeläget att inventeringsverksamheten skall fortsätta. Ja, det är en formulering som står i propositionen och som har stått i väldigt många propositioner och också i utskottets betänkande. Men vi vill ha konkreta resultat, Margareta Winberg. Till slut har jag en fråga till Margareta Winberg. I mitt huvudanförande tog jag upp besvärsrätten. Ni går emot att de ideella organisationerna skall ha samma möjlighet att anföra besvär i miljöärenden som de fackliga organisationerna har. Hur vill Margareta Winberg förklara det ställningstagandet?

Herr talman! De borgerliga partierna har lyckats snärja vpk, säger Margareta Winberg. Till hennes uppgift i dag hör naturligtvis att försvara propositionen, och i den uppgiften ingår att ge vpk smisk och en knäpp och ett nyp. Naturligtvis är det på det sättet. Men det förhåller sig ju rent sakligt så att en uppfattning eller en åsikt inte med nödvändighet blir felaktig därför att den omfattas av borgerliga företrädare. Margareta Winberg hade också backspegeln putsad, och spåren förskräckte. Vems spår är det som förskräcker här i Sverige? Är det företrädare för kapitalet eller för arbetarrörelsens radikala del som orsakat problemen? Jag fick också höra att vpk genom att ta ställning för en reservation som innebär minskade utsläpp skulle ha gynnat Gyllenhammar. Socialdemokraterna har tidigare varit med på stimulanser för bättre avgasrening i nya bilar. Det är nog främst de nya bilarna som Gyllenhammar tjänar pengar på, inte på dem som redan finns. Vad Marx har i det här sammanhanget att göra har jag svårt att förstå. Marx skulle säkert ha haft betydligt mer att säga om socialdemokratins klassamarbete genom decennierna än att vpk medverkar till att enskilda bilägare får ett bidrag för att minska avgasutsläppen.

Herr talman! Karl Erik Olsson har lämnat en lång redogörelse för vad som hände under de borgerliga regeringsåren. Han undvek sorgfälligt det som inte hände men som det faktiskt var bäddat för 1976, när Svante Lundkvist lämnade över jordbruksministerposten till Anders Dahlgren. Då hade han varit ute i Europa och kommit ganska långt i sina förhandlingar om bilaterala avtal med andra länder. Det dröjde fyra eller fem år innan den näste jordbruksministern kunde fullfölja det arbetet. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp vad mycket annat som man underlät att göra, men en sak vill jag säga: Många gånger fick den dåvarande borgerliga regeringen dess bättre ordentligt stryk, om jag uttrycker mig litet vanvördigt, av riksdagen under de här åren. Karl Erik Olsson säger vidare att det var större skillnad mellan de borgerliga partierna då än vad det är nu. Nu är ni så eniga, så nu skall det gå bra, om ni eventuellt skulle vara tvungna att regera i höst. Jag vill ta upp en fråga, och den gäller kväveoxidutsläppen. Det finns tankar om att de skall minskas med ett precist mått fram till sekelskiftet. Jag vill fråga Karl Erik Olsson hur det skall gå till. Centern är mycket duktig — det erkännandet skall ni ha — när det gäller trafikpolitiken. Ni vill sänka hastigheterna, och ni vill förändra strukturen över huvud taget. Prot. 1987/88:134 Moderaterna, å andra sidan, vill höja hastigheterna och är inte alls 6 juni 1988 intresserade av några kollektiva lösningar av trafikproblemen. Har ni någon tanke på hur reduktionen av kväveoxiderna skall kunna genomföras? Det är bara en liten detalj. Vad beträffar utsläppen av koldioxid tror jag att Karl Erik Olsson inser att om man skall nå ett långsiktigt mål — och i det här fallet föreställer jag mig att avvecklingen av kärnkraften t.o.m. tidigare än vad vi vill är ert långsiktiga mål — måste man ibland göra en liten krok. Gör man inte den kroken, kanske man går miste om målet alldeles. Självfallet skall koldioxidutsläppen reduceras på lång sikt. I det korta perspektivet är det emellertid väldigt svårt att säga om så kan bli fallet. Här sätter vi socialdemokrater avvecklingen av kärnkraften i förgrunden. Vi vet inte exakt hur det går, och i er energipolitiska motion vet ni inte heller hur ni skall göra. Där talar ni nämligen inte om vilka energislag ni skall använda för att kunna avveckla kärnkraften. Moderaterna talar om ekonomiska styrmedel. Jag kan erkänna att vi har litet grand förändrat vårt synsätt därvidlag. Men vi är inte säkra på hur det skall gå till, och vi vill definitivt inte — det är svar till Lars Ernestam också — att företagen skall kunna köpa sig fria. Det är därför vi föreslår en utredning.

Herr talman! Anders Dahlgren gjorde på sin tid inte en del av de saker som inte heller socialdemokraterna tidigare hade gjort. Det finns fortfarande kvar mycket att göra. Men låt oss komma överens om att göra så mycket vi orkar med nu och dra nytta av alla positiva förslag! Detta med kväveoxidutsläppen är ju inte så mycket att fråga oss om. När det gäller målsättningen för dem har ju regeringen och socialdemokraterna fått majoritet genom att moderaterna ställer upp med sitt stöd. Det är ju ni som har bekymret, och inte vi. Vi måste naturligtvis fortsätta att bearbeta de två partier som håller igen. Jag tycker det finns anledning att för kammaren citera ur regeringens proposition 1987/88:85 på s. 88: ”Innan ställning tas till ytterligare skärpta nationella målsättningar bör kostnader och andra effekter av nödvändiga åtgärder studeras. Vilka tekniska åtgärder som skulle fordras för att minska svavelutsläppen med 70—80 960 samt halvera kväveoxidutsläppen till sekelskiftet jämfört med 1980 års nivå bör utredas.” Man vågade sätta gränser för svaveldioxidutsläppen, och det är positivt, men här vågade man inte gå med på vårt mål, utan stannade kvar på den nivå som biträds av moderaterna. Man väger den ekonomiska aspekten mot vad naturen tål och väljer att stanna kvar på den nivå som krävs ur kortsiktig ekonomisk synpunkt. Sedan till koldioxidfrågan. Jag skall inte här redovisa hur kärnkraften kan ersättas. Jag tror det finns anledning att komma tillbaka till den frågan under debatten i morgon, när vi har mer tid. Men vi avser inte att utöka koldioxidutsläppen, att förbränna mer fossilt bränsle för att ersätta kärnkraften. Det finns andra möjligheter. De möjligheter som står till buds, vid sidan Y Vi vet att det finns en del att göra när det gäller vindkraften, och vi är överens om att inte utnyttja mer vattenkraft. Men bioenergi är en resurs vi skulle kunna ta tag i. Det borde dock föreslås i en proposition från regeringen i stället för att man bara noterar det i korthet i en reservation från socialdemokraterna, där man kort noterar att bioenergi kan användas, samtidigt som man går emot att sätta en gräns som skulle främja bioenergianvändning.

Herr talman! Jag vill återkomma till den beskrivning som Margareta Winberg gav av propositionen och de borgerliga förslagen. Först gjorde hon en våldsam attack mot de borgerliga förslagen till förbättringar i miljöpolitiken, men litet senare i sitt anförande sade hon att den socialdemokratiska gruppen i utskottet har ställt sig bakom en hel del förslag från de borgerliga partierna till en skärpning av utskottets skrivning. Jag får inte detta att riktigt gå ihop. De framförda förslagen måste uppenbarligen innebära en förstärkning av miljöpolitiken, annars hade socialdemokraterna väl inte stött dem. Jag vill nämna några exempel på områden där vi har gått längre. Ta t.ex. svavelavgifterna. Vi använder ekonomiska styrmedel och lägger en svavelavgift på den tjocka eldningsoljan med 8 000 kr. per ton svavel. En sådan avgift skulle styra användningen av den tjocka eldningsoljan, som har den höga svavelhalten, och måste rimligtvis pressa ned användningen av den och förbättra vår miljö genom lägre svavelutsläpp. På samma sätt har vi när det gäller kolförbränningen, där man fått majoritet i utskottet för tuffa tag mot utsläppen, krav som skall gälla redan från den 1 juli i år. Detta är en väsentlig skärpning i förhållande till regeringens linje. Här har vi två klara exempel på att majoriteten i utskottet har gått längre än regeringen. Margareta Winberg citerade Rachel Carson. Jag är en stor beundrare av Rachel Carson, som visat att vi har använt tekniken på ett oförnuftigt sätt och att det fanns all anledning att rätta till detta. Men Margareta Winberg tar de tropiska regnskogarna som ett exempel, och där har ändå de borgerliga partierna tillsammans i biståndssammanhang föreslagit större anslag för att råda bot på dessa problem.

Herr talman! Är inte detta ganska märkligt! Här behandlar vi en proposition som sägs vara den största miljöpropositionen genom tiderna. Vi har 175 motioner och 600 yrkanden. Vi har, sägs det, det största betänkande som någon gång förekommit i riksdagen. Och ändå använder Margareta Winberg halva sin repliktid till att diskutera vad som hände år 1976—1982. Då är man i argumentationsnöd! Margareta Winberg sade vidare, med tanke på våra synpunkter om översyn av miljölagstiftningen, att ett samhälle inte byggs bara av lagar utan också av folkrörelser, organisationer etc. Det är naturligtvis riktigt, men samtidigt, Margareta Winberg, är det viktigt att vi har en bra lagstiftning och Prot. 1987/88:134 att den lagstiftningen följs. Menar inte socialdemokraterna det? 6 juni 1988 Så kommer jag till frågan om att förorenarna skall betala. Jag fick svaret att Margareta Winberg vill avvakta utredningen. Men måste inte även socialde | mokraternas princip vara att produktionen skall bära sina miljökostnader? Har hon en annan uppfattning bör hon tala om det. Jag ställde en fråga som jag inte fått något svar på. Det gällde de ideella organisationernas rätt att överklaga beslut i miljöärenden. De fackliga organisationerna har den rätten. Nu frågar jag Margareta Winberg än en gång: Varför ställer socialdemokraterna inte upp på att de ideella organisationerna skall ha samma rätt som de fackliga att överklaga beslut angående miljön? Svenska naturskyddsföreningen tillräckligt seriös? Är inte de andra miljöorganisationerna seriösa nog? Vågar man inte låta miljöopinionen begära prövning av dess ställningstaganden också i rättsliga sammanhang?

Herr talman! Till Karl Erik Olsson vill jag säga att jag antar att han är medveten om att det är skillnad att sätta en bestämd gräns mellan svavelutsläpp och kväveutsläpp. Vi har gått med på en gränsdragning för svavelutsläppen därför att vi anser att en sådan är möjlig. Men vi vet inte hur man måste omställa vissa system och annat för att nå en reduktion av kväveutsläppen. Vi vill studera detta. Till Ivar Virgin vill jag säga att vi har ställt oss bakom vissa krav på förtydliganden och förstärkningar av förslagen i propositionen. Visserligen anser vi att det i ett par fall innebär att man litet grand slår in öppna dörrar, men vi har ändå gjort det. Jag är inte säker på att den svavelavgift som ni har föreslagit verkligen blir styrande. Denna svavelavgift skall alltså vara 80 kr./m? olja. Jag tycker att det isammanhanget finns anledning att för både centern och vpk läsa upp den del i den moderata motionen som tillkännagivandet om svavelhalt bygger på. ”En bibehållen drift av de svenska kärnkraftverken även efter år 2010 ger däremot, tillsammans med hårda utsläppskrav för svavel vid förbränning, goda möjligheter att uppnå och överträffa målet att minska svavelutsläppen med 70-80 96.” Den samlade oppositionen har alltså enat sig om ett tillkännagivande på grund av en sådan här moderat motion. Jag har inte fått något svar vare sig från centern eller vpk hur de kan göra det. Jag är mycket förvånad, och jag förstår att Ivar Virgin är mycket glad. Till Lars Ernestam vill jag säga att vi har uppfattningen att produktionen skall bära sina egna miljökostnader. Vad vi däremot inte kan ta ställning till i dag är på vilket sätt detta skall ske. Det är inte så underligt. Här har det nämligen, som jag sade i mitt inledningsanförande, förekommit allehanda förslag. Jag vet att t.ex. Folkpartiets ungdomsförbund har varit varma anhängare av de s.k. bubblorna, och man kan ju diskutera hur bra de är. Jag vet också att folkpartiet har ändrat sin inställning genom åren. Jag tycker att 7 det förslag om en utredning som nu presenteras är bra, och det ger oss tid att tänka över denna fråga. : Herr talman! Den här debatten har visat att det finns en mycket stor ambition i riksdagen när det gäller miljöfrågorna, och det är bra. Men debatten har också visat att oppositionen i en del fall är beredd att fatta beslut som kanske är mer till skada än till nytta för miljön, om man till miljön inräknar kärnkraftens avveckling. I fråga om detta ställer sig socialdemokraterna vid sidan av, och vi beklagar att vi har en samlad opposition emot oss.